Herr talman! De små slutsatser, egna reflexioner eller spridda tankar — jag vet inte vad man skall kalla dem — som Allan Åkerlind anförde sedan han lämnat sitt skrivna anförande var intressanta. Allan Åkerlind är orolig för att vi skrämmer pensionärerna. Men det gör vi inte, Allan Åkerlind. De är läskunniga de också, och de följer debatten och Nr 46 vet exakt vad som kommer att hända. Det händer inte så mycket på kort sikt, säger Allan Åkerlind. Jo, det gör det visst! Läs i den bilaga som är fogad till betänkandet och som Allan Åkerlind själv hänvisade till! Är det bara på kort sikt som det här systemet skall gälla eller tänker ni lämna av snart, så att man kan ändra på det hela igen? Värdebeständighet har visserligen inte moderaterna lovat pensionärerna, men det finns ju andra i regeringen som har gjort det. Allan Åkerlind kom in något på sjuklöneperioden. Jag är rädd att han inte riktigt har förstått vad det hela handlar om. Men låt mig få ställa en rak fråga: Anser också Allan Åkerlind att en nedskärning — sänkt kompensationsnivå och/eller införande av karensdagar — skall drabba alla lika? Har Allan Åkerlind någon annan uppfattning, då går han tvärtemot vad socialminister Karin Söder tycker. Hon anser att nedskärningen skall drabba alla lika. Och skall alla drabbas lika av att man inför karensdagar och drar ner kompensationsnivån — det kallas för självrisk i propositionen — då måste man gå in på avtalen mellan arbetsmarknadens parter och komma med en tvingande lag som förbjuder parterna att träffa avtal på den här punkten. Det är helt klart. Är Allan Åkerlind beredd att medverka till att en sådan lagstiftning kommer till stånd? Vi har i vårt land varit föregångare på många områden när det har gällt socialförsäkringen, inte minst i det nordiska samarbetet, och vi har arbetat för att få till stånd en harmonisering i våra lagstiftningar. Nu frågar jag: Skulle det inte vara litet genant om vi blev föregångare på lagstiftningens område också när det gäller att begränsa den fria förhandlingsrätten?

Herr talman! När man lyssnar på Allan Åkerlind skulle man kunna få den uppfattningen att allt egentligen blir bättre av att regeringen nu är i fäård med att försämra grundläggande sociala trygghetsreformer. Allan Åkerlind säger att det förekommer överdrifter från vår sida, och han tillägger att man inte skall skrämma pensionärer och andra grupper. Jag skulle vilja säga till Allan Åkerlind att det som är uppfordrande för alla politiker och i hög grad för oss som är ledamöter av Sveriges riksdag är att tala sanning, att redovisa fakta. Det är viktigt, och det är vad vi gör och kommer att göra. När det gäller det här förslaget finns det all anledning att just tala sanning, att tala om vad det innebär och vilka verkningar det får. För det är detta ni icke har gjort. Det är detta som saknas i propositionen. Nu begärde jag emellertid ordet, herr talman, därför att herr Åkerlind i anslutning till talet om överdrifter tog upp att vi i vår motion pekar på att om det nya basbeloppet hade använts efter regeringsskiftet 1976, så skulle pensionärerna ha förlorat ungefär en månads pension. Så illa blir det inte, säger herr Åkerlind. Jag skulle vilja säga: Var litet försiktig här! En fingranskning av förslaget ger nämligen vid handen att om man tar december månad 1976 som basmånad och jämför den med slutmånaden oktober 1980, 117 så skulle index enligt regeringens förslag vara 6,8 90 lägre än enligt nuvarande indexreglering av basbeloppet. Det innebär att i det närmaste en månads pension skulle ha gått förlorad. Vad som nu följer efter den 1 januari i fråga om pensionernas urholkning och försämring skulle jag vilja rekommendera Allan Åkerlind att sätta sig ned och räkna ut. Jag försäkrar att Allan Åkerlind kommer att bli överraskad, när han finner med vilken accelererande takt urholkningen fortsätter och pensionerna därmed försämras månad för månad, år för år. Försämring läggs till försämring, och så fortsätter urholkningen. Det är det som det är fråga om.

Herr talman! Allan Åkerlind sade att vänsterpartiet kommunisterna ställer sig vid sidan om när det gäller ansvarstagandet för samhällets ekonomi. Nu vet Allan Åkerlind att vänsterpartiet kommunisterna har andra synpunkter på hur den ekonomiska krisen skall lösas. Vad vi vill ta ett ansvar för är de ekonomiskt svaga grupperna som regeringen angriper med sina ss.k. besparingsförslag. Allan Åkerlind talade också om solidaritet. Med ett enda exempel vill jag visa hur solidariteten ser ut. I pressen har vi läst uttalanden av våra höga tjänstemän och politiker som vid sidan av sin lön kvitterar ut en full pension. De vill inte avstå från någonting. När det gäller mina arbetskamrater, t.ex. en kommunalt anställd städerska, kan det förhålla sig så här. Av ekonomiska skäl måste hon arbeta efter pensionsåldern. Hon har 63 år som pensionsålder, och folkpensionen utfaller först vid 65 år. I princip måste hon arbeta gratis, eftersom en tjugofemtedel av hennes pension dras av varje dag som hon arbetar. Allan Åkerlind bör nog inte tala om solidaritet i detta sammanhang. Sedan är det bara att konstatera att det är tvära vändningar i de borgerligas politik. Så sent som den 2 mars 1979 lovade den dåvarande socialministern ”att värdesäkringen av pensionssystemet ligger fast. De utfästelser som har givits till den äldre generationen, som har byggt upp vårt samhälle, skall hållas. På den punkten svävar vi inte på målet.” Så långt den dåvarande socialministern som fortfarande tillhör regeringspartierna. Nu svävar man inte bara på målet, nu har regeringen helt tappat målföret när det gäller bevarandet av värdesäkringen i pensionssystemet. Man kan läsa vidare i samma protokoll: ”Det är väsentligt för de äldre, liksom för många andra i vårt samhälle, att vård och service byggs ut så att var och en kan få den vård och service som han behöver. Det kommer att vara en förstahandsuppgift för vårt samhälle under de närmaste åren. ——— De avgifter som förekommer i det sammanhanget får självfallet inte sättas så, att de hindrar någon från att utnyttja den vård och service som han behöver.” Även här är minnet kort, ty nu är man med och föreslår nästan en fördubbling av utgifterna för sjukbesök, där medicin och sjukresor ingår. När det gäller pensionärernas bostadssituation sade samma socialminister: ”Där har vi haft en gammal orättvisa, nämligen att stödet till de äldres boende har varierat väldigt mellan kommunerna. Det är obestridligt. Detta har också påtalats av pensionärernas organisationer. I vissa kommuner har Nr 46 man kunnat få högst 100 kr. i månaden i bostadsstöd, i andra kommuner har man kunnat få upp till 1 300 kr. i månaden. Jag tror att det är 146 kommuner som haft 500 kr. som övre gräns för stödet. Det är en sådan punkt som bör angripas och som vi nu också angriper.” Nu angriper man också den biten och vill också urholka det statliga stödet till kommunerna.

Herr talman! Först till Doris Håvik. Jag varnar för att skrämma folk och försöka framställa de förslag som nu föreligger som värre än de är, därför att jag är övertygad om att det — när människor får klart för sig vad förslagen egentligen innebär — kan slå tillbaka väldigt starkt mot dem som gått för långt i överdrifter på detta område. Det är ju så att ändringen av basbeloppet inte får någon större inverkan på kort sikt. Första och andra året kommer det knappast att märkas om det blir någon eller ett par procents minskad ökning. Det är inte fråga om att ta bort någonting som finns utan om minskad ökningstakt. Doris Håvik frågar: Skall detta gälla bara på kort sikt? Det finns ingen bortre gräns f. n., men det kan bli fråga om en sådan i framtiden. Det vet vi inget om. Men gör vi ingenting nu, får vi konsekvenser i framtiden på det sättet att vi då inte har pengar att ge människor den trygghet vi vill ge dem. Det är vad det gäller. Sedan frågade Doris Håvik om kompensationsnivån när det gäller sjukförsäkringen skall drabba alla lika. Regeringen har gett tilläggsdirektiv till sjukpenningkommittén, och jag vill inte stå här och säga vilket resultat den skall komma fram till. Sven Aspling säger att man kan få uppfattningen att allt blir bättre. Jag vill än en gång upprepa: Är det så att vi inte vill göra någonting nu, då blir allt sämre, men gör vi någonting nu, då kan allt bli bättre. Det är min fulla övertygelse. Sven Aspling säger också att vi skall tala sanning. Det är riktigt. Jag instämmer i det. Jag vill bara påpeka vad som står i den socialdemokratiska motionen, nämligen att bilden stiger fram av en politik som för första gången i svensk politisk historia syftar till att angripa och rusta ned det sociala reformarbetet. — Jag tycker inte att det är sant. Sven Aspling tar ett exempel från den här perioden, och säger att effekten skulle ha blivit 6,8 20 under tiden från december 1976. Det beror litet på vilken månad man räknar med, men det är ändå långt ifrån de siffror han nämner. Till sist: Jag kan verkligen inte förstå vad Karin Nordlander menar med jämförelsen mellan tjänstepensionen för en höginkomsttagare och inkomsten för en städerska med låg lön. Det har knappast att göra med det betänkande vi diskuterar nu.

Herr talman! Allan Åkerlind säger att man inte skall skrämma pensionärerna i onödan. Nej, man skall inte skrämma dem alls. Men här är man verkligen ute i angeläget ärende för att informera, och det är en helt annan sak. Pensionärerna kan faktiskt bilda sig en uppfattning om vad det hela handlar om. Det händer inte så mycket på kort sikt, sade Allan Åkerlind. — Han har lyssnat till andra, som upprepar sig två gånger när de tycker att de har sagt något bra. Han sade ”på kort sikt” en gång till. — Men detta beror på hur man räknar. Titta på vad riksförsäkringsverket, regeringens myndighet, har räknat fram och pekat på. Ändringen påverkar både hyran och grundbeloppet, och det blir allt ganska mycket pengar per år. Jag vet inte efter vilka ekonomiska grunder herr Åkerlind mäter, men jag mäter för en pensionär som inte har någon ATP eller en låg ATP, där ändringen av basbeloppet får effekt på såväl hyra som grundbelopp. Jag känner till tilläggsdirektiven till sjukpenningkommittén. Jag sitter i kommittén. Och det är just de tilläggsdirektiven jag avser, ställda i relation till vad departementschefen Karin Söder sade under allmänpolitiska debatten till mig på en rak fråga vad det innebär att reglerna i princip skall gälla alla lika. Det var då hon sade: Det skall inte bara drabba blåblusens folk — det var hennes uttryck — utan det skall drabba alla lika. Det innebär, Allan Åkerlind, att man går in på avtalsområdet. Det gäller statsanställda, kommunalanställda, landstingsanställda, PTK, allt vad vi har på avtalsområdet, där vi enligt hävd har haft möjligheter att träffa avtal i dessa avseenden. Om alla skall drabbas lika av nedrustning, karensdagar osv., då innebär det tvingande lag, då innebär det att man inte har kvar den frihet på svensk arbetsmarknad som vi faktiskt är kända för — att vi kan träffa avtal om dessa förmåner. Skall man tillgripa en tvingande lag, så får det stora konsekvenser. Är Allan Åkerlind beredd på det? Vi behandlade den här frågan i kommittén förra veckan, och vi är medvetna om att en lag av detta slag är enda vägen om vi skall fylla syftet att i princip alla skall drabbas lika. Allan Åkerlind är en av de få arbetarna i moderata samlingspartiet. Ställer Allan Åkerlind upp på detta?

Herr talman! Det var Allan Åkerlind själv som tog upp det här om solidaritet. Vad jag ville påvisa var ju den ojämlikhet som finns mellan olika grupper i samhället, en ojämlikhet som inte minst Allan Åkerlind vill slå vakt om. Jag skall passa på att citera ur ytterligare ett protokoll. där en annan regeringsrepresentant har diskuterat pensionärernas ekonomiska situation. Han säger så här: ”TI dessa dagar är de stora arbetsmarknadsorganisationerna invecklade i en hård kamp om det ekonomiska utrymmet. Bl. a. spelar kompensationer för prisökningar en väsentlig roll i avtalsrörelsen. De människor som blir berörda av prisökningarna, som får sin köpkraft minskad genom prisökning Nr 46 arna, medverkar själva i arbetet för att få kompensation. Men en mycket stor grupp i samhället står maktlös inför prisökningarnas härjningar — det är 1,8 miljoner pensionärer. Visserligen har vi i dagarna kunnat läsa i tidningarna om pensionshöjningar som ett resultat av det index som i teorin skall följa prisökningarna och som nu har utlösts.” RE 3 —— Statsverksamheten, Jag tror, herr talman, att den oro som pensionärerna nu känner är mm m. välgrundad. De måste ju fråga sig hur mycket man kan lita på sina politiker. Det är politiker som ständigt ger löften. Men det skrivna ordet hinner inte torka på papperet förrän de är färdiga att inte bara svika sina löften utan också lägga fram förslag som raserar den bastrygghet som byggdes upp under många år med stora uppoffringar när de nuvarande pensionärerna själva stod i produktionen. Vi menar att detta inte får ske.

Herr talman! Herr Åkerlind kan inte vara okunnig om förslagets effekter, eftersom han har suttit med vid utskottsbehandlingen och tagit del av de dokument som har legat på utskottets bord och nu ligger här på vårt bord. Slå t.ex. upp s. 94 i utskottsbetänkandet, där riksförsäkringsverket redovisar effekterna när det gäller handikappersättningen: Läs sedan på s. 95! Där gäller det förtidspensionen: ”Också i detta fall sänks under de angivna förutsättningarna förmånernas relativa värde med 7,3, 15,4 och 13,2 procent på 5, 10 och 20 års sikt.” Hur kan man då stå upp här i riksdagens talarstol, nonchalera effekterna och säga att det här egentligen inte är någonting som kommer att drabba människorna. Ni talar om att här skall det sparas. Det är självfallet ett seriöst motiv med den inflationsekonomi som denna regering drivit. Men varför, herr Åkerlind, skall det då drabba pensionärer, sjuka, handikappade, arbetsskadade och vårdbehövande? Det är de här grupperna som nu ställs i främsta ledet när det gäller nedskärningarna. Ni kommer inte undan detta. Det är därför jag säger att vi alla här i Sveriges riksdag har en uppgift att informera, tala sant och redovisa vilka verkningarna av förslaget kommer att bli. Jag skall, herr talman, inte gå vidare, även om det finns många skäl att engagerat bemöta denna er osakliga argumentation. Här har herr Åkerlind sagt att sänkningen av gränsen för att komma i åtnjutande av handikappersättning skulle vara en vinst. Jag har pekat på att det i realiteten innebär att de svårast handikappade av solidaritet skall dela med sig till dem som inte är så svårt handikappade. Man nämner inte heller att de utgående förmånerna blir mindre värda. Jag skulle kunna ta exempel efter exempel. Så, herr talman, förhåller det sig. Detta är fakta, obevekliga fakta. Herr Åkerlind kommer icke undan 11 detta.

Herr talman! Herr Aspling hänvisar till riksförsäkringsverkets remissvar som redovisas på s. 94 och 95 i utskottsbetänkandet. Riksförsäkringsverket har räknat fram effekterna på fem, tio och tjugo års sikt, just precis som herr Aspling sade under angivna förutsättningar... Man kan räkna med att dessa förutsättningar kommer att finnas, men det kan också bli på ett helt annat sätt. Vi vet också att om den här basbeloppsberäkningen varit i kraft under 1950 och 1960-talen hade det knappast fått någon som helst effekt. Det gäller alltså under angivna förutsättningar, och vi vet inte ett dugg om hur det kommer att slå in. Det är precis som jag tidigare sade att på kort sikt — på ett eller två års sikt — får det ytterst liten effekt. Under tiden får man då se vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda speciellt utsatta grupper. Herr Aspling talade mycket om de handikappade. Men det är faktiskt så att vi i det här betänkandet har citerat vad budgetministern sagt. Det står på s. 17 att budgetministern sagt att man inom regeringskansliet påbörjat ett utredningsarbete som kommer att leda till förslag som skyddar de handikappade. Vi har en uppgift att informera, sade herr Aspling. Det är riktigt. Men då skall vi informera också om detta och inte gå ut och säga — allra minst här i kammaren -—till de handikappade att de kommer att få vidkännas en så och så stor minskning. På regeringshåll har man ju sagt att just den gruppen skall skyddas.

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg här kommentera två av de reservationer som vi socialdemokrater har fogat vid detta betänkande. Det kommunala bostadstillägget för pensionärer har haft och har, skulle jag vilja påstå, en avgörande betydelse för att pensionärer med endast folkpension skall kunna efterfråga och få en bostad av något så när tillfredsställande standard. Nivåerna på det kommunala bostadstillägget för pensionärer beslutas som bekant av kommunerna själva. Det innebär att bidragens storlek varierar mellan kommunerna, bl.a. beroende på de olika ekonomiska förhållanden som råder ute i kommunerna. Variationerna har blivit något utjämnade genom riksdagens beslut, som trädde i kraft den 1 januari 1980 och som innebär att statsbidrag utgår till kommunalt bostadsbidrag på vissa villkor. Det innebär att ett statsbidrag för 1981 utgår under förutsättning att kommunerna genom KBT täcker minst 80 90 av bostadskostnaden upp till en övre hyresgräns som för 1981 blev satt till 750 kr. per månad för ensamstående och 850 kr. per månad för äkta makar. Statsbidrag utgår med 43 9. I propositionen 1980/81:20, som man har kallat Besparingar i statsverksamheten, m.m., föreslår socialministern ändringar i reglerna för kommunalt bostadsbidrag som innebär försämringar för de sämst ställda pensionärerna. fr.o.m. den 1 juli 1981 sänks gränsen för inkomst utöver folkpension, och pensionstillskott från 2 000 kr. till 1000 kr. för ensamstående samt från 1500 kr. till 750 kr. för var och en av makar. Följden av denna ändring blir att bostadsbidraget kan minskas med 333 kr. per år för ensamstående och med 500 kr. för äkta makar. Beloppen kan kanske synas små men är betydelsefulla för dem som drabbas av denna försämring, eftersom de måste ställas i förhållande till de kraftigt ökande boendekostnaderna samt den föreslagna ändringen av indexberäkningen av basbeloppet, som kommer att kraftigt försämra värdesäkringen för pensionärerna. Den besparing på 150 milj.kr. som man enligt propositionen gör och som drabbar de sämst ställda pensionärerna skall föras över till statsbudgeten i sin helhet. Denna transferering uppnås genom att statsbidragen sänks från 43 9 till 38 96. Herr talman! Man blir minst sagt både upprörd och besviken över sådana åtgärder från de borgerliga partierna trots att de den ena gången efter den andra påstår sig vilja slå vakt om de sämst ställda grupperna i samhället. Jag vill här gärna referera till vad socialministern Karin Söder sade i den allmänpolitiska debatten den 16 oktober: Regeringens sparpaket måste ses som en förebyggande åtgärd för att vi skall kunna fullfölja våra socialpolitiska åtaganden under 1980-talet. De åtgärder som nu föreslås har en klar fördelningspolitisk profil, som syftar till att skydda de svagaste grupperna. De som har det förhållandevis bra måste avstå en del. Där ökningstakten i generella förmåner minskar kombineras åtgärderna med förbättringar för de svagaste. Jag vill gärna fråga utskottsmajoritetens talesman, om han har samma uppfattning, att pensionärer med med KBT tillhör de grupper som enligt socialministern har det relativt bra och som därmed måste avstå en del av sin redan knappa standard. Är detta verkligen den borgerliga utskottsmajoritetens utjämningsprofil i detta ärende? Inkomstprövningsreglerna för det statskommunala bostadsbidraget skiljer sig från reglerna för KBT därigenom att inom SKBB-systemet fastställer statsmakterna årligen vissa beloppsgränser för inkomstprövningarna. I propositionen aviseras att chefen för bostadsdepartementet i samband med 1981 års budgetproposition kommer att föreslå förändringar i systemet. Utredning härom pågår. Från vår sida har vi tidigare krävt en sådan samordning av de skilda bostadsstöden. Ett av skälen till en samordning är det faktum att de statskommunala bostadsbidragen till pensionärer avtagit i betydelse. 1979 fanns det 45 000 mottagare av SKBB. 1980 har antalet bidragsmottagare sjunkit — den senaste siffran lär vara 6 000. Jag kan här tala om att administrationen av dessa bostadsstöd kostar 500 kr. per styck. I avvaktan på den kommande samordningen anser vi att någon ändring inte skall göras i fråga om de kommunala bostadstilläggen, alltså varken någon sänkning av KBT eller någon ändring på SKBB-området. Jag yrkar bifall till reservation nr 2, i vilken vi närmare utvecklat våra synpunkter på denna fråga. Tandvårdsförsäkringen är en av de mycket betydelsefulla sociala reformer i vårt land som genomförts av socialdemokraterna. Tanken bakom reformen var dels att människor med vanliga inkomster skulle ha möjlighet att få en tillfredsställande tandvård, dels att människorna på sikt — genom att systemet skulle vara så utformat att det stimulerade till förebyggande tandvård — skulle få en bättre tandstatus. Därmed skulle kostnaderna för tandvården nedbringas i framtiden. Om denna målsättning var vi eniga. Inte minst tandläkarna och övrig tandvårdspersonal delade och delar fortfarande denna Nr 47 målsättning. Ersättningssystemet utformades också efter denna målsättning. Det innebar bl.a. att arvodet för förebyggande vård ersattes med 75 90. Denna procentsats sänktes av den borgerliga riksdagsmajoriteten till 50 96 från den 1 januari 1980 — vilket enligt vår mening var helt felaktigt. Vi Besparingar i föreslog i stället att ersättning för bl.a. ädla metaller skulle utgå med 50 96 statsverksamheten, och att oförändrade regler skulle gälla i övrigt inom tandvården, men att en ,, m. 75-procentig ersättning skulle bibehållas för den förebyggande vården. Vi accepterar nu en sänkning av ersättningen för ädla metaller i enlighet med propositionens förslag, under förutsättning att ersättningsnivån för den förebyggande vården bibehålls vid 75 90. Detta har vi föreslagit i reservation nr 5 och där har ni också närmare utvecklat vår motivering. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation nr 5. Sedan kan jag inte underlåta att säga några ord om basbeloppet och dess inverkan på pensionerna. Sven Aspling har här tidigare på ett utomordentligt sätt utvecklat socialdemokraternas uppfattning. Men när Allan Åkerlind och flera andra talare här påstår att de av regeringen föreslagna reglerna för beräkning av basbeloppet inte kommer att få någon inverkan på pensionerna, vill jag ändå säga några ord om detta. Det är riktigt att basbeloppet inte betyder någonting för de offentliganställdas pensioner. De offentliganställda har ju, som Sven Aspling betonade här tidigare i dag, i sina avtal garantier för att pensionen skall uppgå till 65 96 av slutlönen. Det innebär ju bara att man för över kostnader från ATP-fonderna till statsverket. Det blir alltså ingen besparing för statsverket. Vi har 1 300 000 offentliganställda i det här landet. Alla övriga pensionärer kommer att få en försämring. Man kan inte underlåta att tänka på skräddaren som skulle sy en kostym. Efter många försök och mycket tråcklande fick han till sist konstatera att det ”bidde” ingen kostym. Det ”bidde” bara en tumme. Det är likadant med detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som är fogade vid utskottets betänkande.

Herr talman! Helge Karlsson säger i sitt anförande när det gäller ändringen i reglerna för kommunalt bostadstillägg att det blir försämringar för de sämst ställda pensionärerna. Det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. De sämst ställda pensionärerna är de som har enbart folkpension. Men här gäller det människor som har inkomster utöver folkpension och pensionstillskott. Det är för dessa inkomster som det tidigare gällde att bostadstilllägget minskades med en tredjedel av den inkomst som översteg 2 000 kr. för ensamstående t.ex. Nu sänks det beloppet till 1.000 kr. Men de som har en inkomst under den här gränsen får fortfarande fullt kommunalt bostadstilllägg, och det är de som är sämst ställda i den här gruppen. Helge Karlsson säger vidare att jag har sagt att basbeloppsförändringen inte kommer att få någon inverkan. Jag har inte sagt det, men jag har sagt att under den första tiden, ett eller två år, kommer den inte att betyda så mycket. 127 Den kommer naturligtvis att betyda mer på sikt, beroende på t.ex. hur mycket energipriserna ökar. Om de inte ökar i nämndvärd grad kommer basbeloppsändringen inte att betyda så mycket på lång sikt heller, men om de ökar mycket kan den betyda en del på lång sikt. Vad som är viktigt och vad jag sagt tidigare är att om vi ingenting gör nu kommer vi kanske inte att ha möjligheter att behålla ens den trygghet som vi nu räknar med att kunna behålla, i framtiden.
Herr talman! Herr Åkerlind säger att det inte är riktigt som jag påstår att det är de sämst ställda som blir föremål för den här brandskattningen. Nej, jag har inte heller sagt att det är de absolut sämst ställda det gäller. Nu säger herr Åkerlind att de här ensamstående pensionärerna ändå kommer att ha möjlighet att ha en inkomst på 1 000 kr. utöver folkpension och pensionstillskott utan att det påverkar bostadstillägget. Det är helt riktigt. Men man kan ju inte ta någonting från de andra, för där finns ju ingenting att ta. Hade det funnits möjligheter till det är jag övertygad om att herr Åkerlind och hans partivänner skulle ha norpat några hundralappar eller tusenlappar även där. När det gäller basbeloppet skall jag inte närmare gå in i någon polemik med herr Åkerlind. Sven Aspling har ju förklarat det här för herr Åkerlind, i den mån han vill och kan fatta basbeloppets betydelse i de här sammanhangen.

Herr talman! Det borde råda stor politisk enighet om att det krävs en stabil och sund ekonomi i det här landet för att vi på sikt skall kunna upprätthålla en god social trygghet. Finns denna enighet borde vi kunna koncentrera våra krafter på att hitta realistiska lösningar för att dämpa ett alltför stort underskott i budgeten. Vi borde också samla våra krafter för konstruktiva uppslag till hur vi skall kunna öka sparandet i landet. Ett ökat sparande för framsynta investeringar i näringslivet är en förutsättning för att vi skall klara av att ge hela svenska folket arbete och social trygghet. Är det denna övergripande och framåtsyftande debatt som vi för? Knappast! Vi ägnar oss nu åt en diskussion, eller kanske mera ett gräl, om hur vi skall skrapa ihop i bästa fall 800 milj.kr. Vi grälar om huruvida pensionärer med 100 000 kr. i årspension skall ha råd att klara eventuellt kommande höjningar av spritoch energipriserna. Vi grälar om de små frågorna, när vi borde ägna oss åt att ta tag i de stora ekonomiska framtidsfrågorna. Jag är rädd för att vi snart kommer att bittert ångra att vi i dag inte vågar gå längre än vi gör för att bringa landets ekonomi i en bättre balans. Framtiden kommer säkert att visa att den nuvarande låsta politiska situationen inte är bra för det här landet. För min del är jag rätt övertygad om att socialdemokraterna inte skulle ha ödslat tid på en debatt om de 800 milj.kr., som vi nu diskuterar, om vi haft en annan sammansättning av regeringen. Säkert hade man då insett att svenska folket måste göra större insatser om man verkligen vill åstadkomma rejäla resultat. Jag tror för min del att socialdemokraterna i dag skulle vinna på att mer ta sikte på vilka långsiktiga ekonomiska beslut som krävs, i stället för att ägna sig åt kortsiktiga taktiska spekulationer. Socialdemokraterna hänger sig nu åt att måla upp skräckbilder av hur illa det kan gå om de bättre ställda grupperna inom det sociala trygghetssystemet får en något mindre kompensation för prisstegringarna. Om inte dessa grupper kan bidra till att minska budgetunderskottet måste man ju fråga sig: Vilka skall då göra det? Är det barnfamiljerna? Eller är det enbart de vanliga löntagarna som skall ställa upp? Visst skall vi klämma åt dem som gör orättfärdiga spekulationsvinster, skattesmitare och andra grupper som lever med en stor överkonsumtion. Men även om vi lyckas stoppa missbruket av skattesystemet, så vill nog ingen ansvarsmedveten socialdemokrat hävda att det räcker för att bringa ned budgetunderskottet till rimliga nivåer. Vi borde alltså vara överens om att de sämst ställda grupperna måste undantas från uppoffringar. Vi borde samtidigt vara överens om att stora grupper av svenska folket måste ge sitt bidrag, om något rejält skall kunna göras på det ekonomiska området. Vi kanske bör diskutera mera precist vilka förutsättningar svenska folket har att något dämpa sin konsumtionstakt. Det konsumeras alkohol, tobak, godis och konditorivaror, och man spelar på lotteri för 25 000-30 000 milj.kr. per år i vårt land. Detta är alltså satsningar som svenska folket gör årligen på dessa områden. Det är knappast sant om någon försöker påstå att det blir en sänkt standard ifall vi drar ner en del på den här konsumtionen. Vi kanske i stället kan bli överens om att många skulle må riktigt gott av att konsumera mindre av såväl alkohol och tobak som godis. Svenska folket skulle då t.o.m. kunna bli friskare och sundare. Ansvarsmedvetna socialdemokrater borde inse det tvivelaktiga i att ständigt måla upp skräckbilder för folk, när vi måste spara för att få ekonomin i balans. Ser vi till att vi sparar på rätt område, så kan det t.o.m. bli en standardhöjning. Mindre av alkohol, mindre av tobak i våra hem och mer av mänsklig och naturlig gemenskap för barn och föräldrar är sannerligen ingen standardsänkning. Flera ledande socialdemokrater har vid skilda tillfällen pekat på behovet av offensiva investeringar inom näringslivet. Det är lätt att instämma i dessa krav. Kjell-Olof Feldt uttalade i en artikel nyligen att vi borde få svenska folket att spara ytterligare 20 miljarder per år. Han har säkert rätt i att det krävs så här mycket kapital, om vi t.ex. framgångsrikt och snabbt skall investera i bl.a. förnybar energi inom landet. Jag utgår ifrån att Kjell-Olof Feldt är klok nog att inse att vi inte kan hämta de här pengarna enbart hos en begränsad grupp kapitalägare. Skall vi klara uppgiften krävs det sannolikt att rätt vanliga löntagare och småföretagare ställer upp. Är vi överens så här långt måste vi också bli överens om att dessa människor måste avstå en viss konsumtion för att det över huvud taget skall bli något över för ett ökat sparande. Då går det inte an att samtidigt skrämma folk genom att säga att sänker man den dagliga konsumtionen något, så får man det svårt och eländigt där hemma. Om vi kör med den här skräckpropagandan kan vi vara säkra på att vi kommer att totalt misslyckas med att lösa landets långsiktiga ekonomiska problem. I så fall blir det det svenska folket som förlorar på att vi fastnat i ett för kortsiktigt tänkande. Det vore verkligen synd om vi gjorde det. Domen över oss kommer att bli hård den dag det framstår i hela sin vidd hur kortsiktiga och taktiska vi var i vårt handlande. Låt oss därför försöka lyfta blicken över de alltför partitaktiska perspektiven och i stället se till det som långsiktigt är rätt för hela det svenska folket! Jag skulle respektera varje socialdemokrat som ville diskutera de verkligt svaga gruppernas situation. Låt mig ta några exempel på sådana grupper! En ung flicka från Emmaboda utropade nyligen i en tidning sin förtvivlan över att hon inte fick något ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Hon hade både arbetat och studerat, men det räckte inte för att hon skulle få det stöd som så många andra människor får vid arbetslöshet. Det är de byråkratiska och helt obegripliga reglerna från den socialdemokratiska regeringstiden som slår så hårt mot enskilda människor. Varför är socialdemokraterna ointresserade av de här människornas situation? Borde vi inte använda våra knappa ekonomiska resurser i första hand för dem som är helt ställda vid sidan av det sociala trygghetssystemet? Vi borde ge dessa människor en rejäl grundtrygghet. Det socialdemokratiska partiet verkar minst sagt likgiltigt inför alla de människor som får klara sig på 8 kr. per dag när de blir sjuka. Är det jämställdhet att låta hundratusentals kvinnor, som utför ett i högsta grad samhällsnyttigt vårdarbete, få så dålig grundtrygghet som 8 kr. per dag vid sjukdom? Har socialdemokraterna kvar inställningen från sin tid vid regeringsmakten att detta arbete inte skall ge rätt till någon social trygghet? Illa ställt är det också för de 500 000 småbarnsfamiljer som inte får något samhällsstöd för sin egen barnomsorg. Alla de här föräldrarna måste naturligtvis fråga sig varför deras vårdarbete inte värderas till en enda krona. Svaret ligger i att socialdemokraterna med stöd från visst håll anser att det i huvudsak endast är samhällets institutionsvård som skall ekonomiskt värderas. Det allra värsta är kanske att det oftast är de ekonomiskt svaga familjerna som drabbas av att socialdemokraterna anser att endast institutionsvård skall räknas som barnomsorg. Denna något inkrökta och orättvisa inställning leder till det orimliga förhållandet att i dag 70 90 av småbarnsföräldrarna ställs vid sidan av samhällets stöd till barnomsorgen. Är detta socialdemokratins moderna jämlikhetspolitik? I så fall beklagar jag att partiet är på väg att lämna gamla fina traditioner på det socialpolitiska området. Mina frågor till socialdemokraterna blir slutligen följande: Vill ni medverka till att bromsa ett budgetunderskott som växer alltför snabbt? Om ni verkligen vill medverka i detta saneringsarbete, hur kan ni då när vi står inför uppgiften att spara ungefär 800 milj.kr. blåsa till strid i huvudsak för de bättre ställda inom vårt försäkringssystem? Anser ni att det, som Kjell-Olof Feldt har sagt, behövs ungefär 20 Nr 47 miljarder i ökat sparande för att vi skall klara investeringar som ger nya jobb? Har ni uppfattningen att folk måste göra dessa ökade besparingar i sin privata konsumtion? Hur kan ni då samtidigt gå ut och skrämma folk med att det inte går att spara på det område som vi nu diskuterar? v NN Besparingar i Eller anser ni att det är en svår omställning för svenska folket att något statsverksamheten, minska de 25-30 miljarder kronor som svenska folket lägger ned på bl.a. mm.m. alkohol, tobak och godis? Kan man inte spara 800 milj.kr. på det område vi nu behandlar, så börjar jag uppriktigt sagt tvivla på att socialdemokraterna verkligen vill medverka till att öka investeringarna i näringslivet eller till att skapa en sundare ekonomisk utveckling. Jag hoppas naturligtvis innerligt att socialdemokraterna nu som vid så många tidigare tillfällen inte drar sig undan sitt ansvar för landets väl och ve. Ett oppositionsparti kan aldrig komma undan sitt ansvar för att presentera realistiska lösningar på landets problem.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att Gösta Andersson känner sig illa berörd av den här debatten. Han undvek sorgfälligt att gå in på några som helst sakfrågor som behandlas i betänkandet utan tog i stället upp en allmänpolitisk debatt och sköt in sig på socialdemokraterna. Gösta Andersson talade om föräldraförsäkringen och sjukpenningen till hemmafruar. Ja, ni har haft regeringsmakten i fyra fem år nu och har haft möjlighet att genomföra det som ni motionerade om tidigare. Men det hörs inte ett ord om detta, och det nämns inte med ett enda ord i den proposition vi nu behandlar eller i utskottsbetänkandet. Vidare säger Gösta Andersson att han tycker att det är märkligt att vi socialdemokrater inte vill vara med om att ta litet från de bäst ställda för att ge till dem som har det sämre. Jag försökte i mitt första inlägg förklara att ni gör precis tvärtom. Ni tar från de sämst ställda för att klara dem som har det bättre. Vi har tidigare lagt fram förslag när det gäller skatterna om att slopa indexregleringen. Det skulle innebära en inkomstförstärkning för staten på sju å åtta miljarder. Då hade vi aldrig behövt diskutera några försämringar för de sämst ställda. Det är väl inte mer än ett halvår sedan vi hade en diskussion här i kammaren när det var ett helt annat ljud i Gösta Anderssons skälla. Då var det fråga om att förstärka pensionerna för dem som hade dåliga pensioner, och Gösta Andersson ville räkna upp pensionerna för dem som hade låg ATP. Nu är det precis tvärtom. När vi försöker försvara de människor som har låga pensioner går Gösta Andersson och hans partivänner till frontalangrepp mot oss. Det är orättfärdigt, Gösta Andersson, men jag förstår att i den situation som f. n. råder har ni det mycket besvärligt.

Herr talman! Några delar av Gösta Anderssons anförande föranleder mig att gå upp i talarstolen. För det första anger Gösta Andersson att här skall man kunna spara 800 miljoner. Nu vet Gösta Andersson att nettot blir 500 miljoner. För det andra säger han att det är fråga om att låta de bäst ställda vara med för att klara denna märkliga sparaktion. Det håller ju inte. Varje inlägg här i dag från de borgerliga understryker att ni försöker försvara en sak som helt enkelt inte går att försvara. Ni säger å ena sidan att motivet för basbeloppsförändringarna har varit att spara pengar för att förbättra den sönderkörda ekonomin, och då måste alla medverka — även pensionärer, handikappade och andra utsatta grupper. Detta var ett tema i Gösta Anderssons inlägg. Observera nu, Gösta Andersson, att de som skall spara ihop dessa 300 milj.kr. är i stort sett de svagaste grupperna, de mest utsatta människorna. Så småningom inser ni detta och konsekvenserna av vad ni har ställt till, och då söker ni retirera. Vi har hört det i dag. Ni söker retirera genom att tala om att nu skall de här grupperna, som ni verkligen ställer ut, få kompensation. Då blir naturligtvis de 300 miljonerna snabbt intecknade. Sparmotivet blir då inte längre lika gångbart. Kvar blir de 200 miljoner ni skall spara på ATP. Men det är inga pengar som ni kan stoppa in i budgeten. Det är löntagarnas pengar. Då får man här i dag höra att egentligen är aktionen till för att trygga ATP. Argumentationen blir alltmer fantastisk! När vi med fakta kan bevisa att urholkningen av basbeloppet kommer att riva upp själva grunden för ATP, så står ni där utan att kunna anföra ett enda sakligt skäl för hela denna aktion. Inser inte Gösta Andersson att regeringspartierna försatt sig i en helt enkelt omöjlig situation? Då det gäller ATP kan jag med hänsyn till centerns förflutna beträffande den reformen förstå att aktionen mot den kanhända inte vållar så stora samvetskval. Jag vill säga till Gösta Andersson: Sök inte här en gång till ställa löntagare och pensionärer emot varandra! Det är icke en hederlig argumentation.

Herr talman! Såväl Sven Aspling som Helge Karlsson känner väl till centerns ståndpunkt när det gäller grundtryggheten. Det vore hederligare i denna debatt, Sven Aspling, om vi tillsammans diskuterade vilka de verkligt svaga grupperna är i detta samhälle. Försöker man analysera var socialdemokratin står i dessa frågor, kan det se ut på följande sätt: Ni har tydligen fortfarande den uppfattningen att hundratusentals människor skall fortsätta att klara sig på 8 kr. om dagen när de är sjuka. Ni har den uppfattningen att föräldraförsäkringen skall fortsätta att ge 60 000 kr. mer till höginkomsttagarna än till låginkomsttagarna som utför samma vårdarbete. Ni har fortfarande den uppfattningen att 500 000 småbarnsföräldrar i detta land inte skall ha någon del av samhällets barnomsorgsresurser. Nr 47 Ni tycker fortfarande att det är en bra jämställdhetspolitik när kvinnliga folkpensionärer, förlorar hela sitt pensionstillskott på grund av byråkratiska låsningar till mannens pensionsvillkor. Ni tycker att alla dessa människor inte behöver någon riktig grundtrygg Besparingar i het. Ni tycker tydligen att de skall känna sig glada och tacksamma ändå. statsverksamheten, Sanningen är att enligt den proposition som ligger på riksdagens bord nu m.m. skall vanliga folkpensionärer som har den lägsta pensionen, få det ökade pensionstillskottet. Det blir hundratusenkronorspensionärerna som får ge visst bidrag för att vi skall få resurser till de svagaste grupperna i detta samhälle. Jag blir mer och mer övertygad, herr talman, att det är en viktig uppgift för centerpartiet att även i fortsättningen driva kravet på en ökad grundtrygghet och göra det ännu hårdare än vad vi har gjort hitintills.

Herr talman! Jag blir mer och mer förvånad över att Gösta Andersson, som ju är en kunnig man, kan stå här i talarstolen och föra denna osakliga argumentation. Endera har han inte satt sig in i vad förslaget innebär, eller också för han ett resonemang här tvärtemot vad fakta talar. Det är i så fall upprörande. Får jag fästa Gösta Anderssons uppmärksamhet på att han tydligen inte blivit medveten om vilka konsekvenser regeringens förslag får. Några pensionstillskott kompenserar icke de försämringar som uppstår genom förändringarna av basbeloppet och försämringarna av KBT. Det räcker alltså inte vare sig med det pensionstillskott riksdagen redan har beslutat eller med det pensionstillskott regeringen därutöver nu har utlovat. Detta endast understryker — jag har sagt det förut — att inte ens denna dag, när riksdagen står inför detta viktiga avgörande, har ni klart för er vad för slags konsekvenser det blir. Försämringarna sätter in omedelbart och gör sig sedan gällande månad efter månad, år från år. Det som inträffar, Gösta Andersson, är att er aktion drabbar de sämst ställda — ni skall ju spara pengarna på ett sådant sätt. Har inte Gösta Andersson upptäckt detta? Och om han har gjort det, hur kan han då stå här i riksdagen och föra detta resonemang? Hur många pensionärer är det som är så välbärgade som de Gösta Andersson talar om? Av de ca 17377 000 ålderspensionärer och 289 000 förtidspensionärer som i oktober 1980 uppbar folkpension får ca 785 000 ålderspension och 209 000 förtidspension från ATP. Av dessa närmare 800 000 ATP-pensionärer som uppbär ålderspension är det inte mer än något över 10 000 som ligger på den pensionsnivå som ni talar om. Herr talman! Ibland resignerar man nästan inför uppgiften att ge, i detta fall en värderad ledamot av socialförsäkringsutskottet, kunskap om vad de borgerliga egentligen föreslår. Men jag lovar Gösta Andersson, och det är en gammal god tradition i det socialdemokratiska partiet och arbetarrörelsen, 33 I att driva en målmedveten saklig upplysningsverksamhet. Och det kommer vi att fortsätta med. I denna tid är det mer befogat än någonsin.

Herr talman! Jag skall gärna bli den förste som ställer mig i ledet av tacksamma, när Sven Aspling går över till denna sakliga argumentering. Sven Aspling har kritiserat konsekvenserna av det regeringsförslag som föreligger. Jag vill gärna trösta socialdemokraterna med att de indexberäkningar och basbeloppsberäkningar som vi nu diskuterar inte på långt när kommer att gå så snett som det skattesystem som socialdemokraterna har byggt upp. Ni utformade ett skattesystem som ger miljonärerna möjligheter till skattebefrielse. Ni kan heller inte skaka av er ansvaret för att fullständigt improduktiva spekulationsintressen har gynnats av det skattesystem som ni byggde upp under er tid vid regeringsmakten. De regler vi nu diskuterar innebär ändå i praktiken att en lång rad människor som är ganska privilegierade i detta samhälle konkret får bidra till att resurserna för de grupper som i dag endast har vanlig folkpension och pensionstillskott även i fortsättningen skall kunna öka. Jag frågar mig, herr talman, om socialdemokraterna på fullt allvar menar att f. d. statsråd och många andra i detta samhälle som lyfter pensioner på ungefär 120000 kr., ja uppåt 140000 kr. per år, verkligen behöver kompensation när spriteller energipriserna stiger. Är det rimligt att vissa pensionärer i detta samhälle skall ha högre pensioner än de arbetsinkomster som vanliga arbetstagare och småföretagare får nöja sig med? Jag förstår inte att inte socialdemokraterna kan se solidaritetstanken bakom regeringens förslag, när man just vill höja pensionstillskottet till vanliga folkpensionärer för att på det sättet säkra standarden för denna sämst ställda grupp i samhället. Litet tillspetsat kan man säga att socialdemokratins politik i fråga om de nya basbeloppen och den nya indexberäkningen kan beskrivas ungefär så här: Mer till hundratusenkronorspensionärerna, mer till höginkomsttagarna inom försäkringssystemet och mindre till dem som har det sämst.

Herr talman! Socialministern säger i sitt förslag till riksdagen att det självfallet inte kan komma i fråga att i besparingssyfte vidta några åtgärder som skulle äventyra vård och ekonomisk trygghet för sådana grupper som barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade. Hon anför vidare att de åtgärder som föreslås medverkar till en uppbromsning av kostnadsökningarna utan att leda till försämringar av de grundläggande trygghetsanordningarna. Slutligen säger socialministern på ett annat ställe att det är särskilt väsentligt att skydda de mest utsatta grupperna. Även statsministern har gett liknande försäkringar. Argumentationen från regeringshåll är väldigt motsägelsefull. Man gör Nr 47 uppbromsningar utan att det leder till försämringar. Samtidigt som man säger Torsdagen den att man skyddar utsatta grupper gör man angrepp på deras sociala och 11 december 1980 ekonomiska förmåner. Antingen är man inom regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten djupt okunnig om sparplanens konsekvenser för svårt Besparingar i sjuka och handikappade, eller också handlar det om att medvetet vilseleda människor. m.m. Sanningen är den att de ändrade grunderna för beräkning av basbeloppet kommer att slå mycket hårt på förmåner som förtidspension, handikappersättning och bidrag för vård av svårt handikappat barn. Långsiktigt kommer förändringarna att få stora effekter för personer med svåra handikapp, det kan ingen förneka. Riksförsäkringsverket har gjort beräkningar av hur förändringarna inverkar på pensionärer och handikappade. Beräkningarna visar att det reella värdet av förtidspension och handikappersättning minskar efter fem år med 7,3 20, efter tio år med 15 96 och efter tjugo år med 30,2 6. Det här kallar alltså socialministern och statsministern inte fö ämringar utan säger att man skyddar utsatta grupper. Nu vet vi vad sådana uttalanden är värda. Handikappersättning och vårdbidrag för handikappat barn utgår till personer med mycket svåra handikapp och efter hård prövning i pensionsdelegationer. Grundprincipen är att dessa ersättningar i någon mån skall täcka de merkostnader man har eller den vård man behöver på grund av sitt handikapp. I regel lever dessa människor på en mycket låg ekonomisk standard. Här finns ingen ATP-pension med i bilden. Det handlar alltså inte om pensioner på 100 000 kr. och inte heller om f. d. statsråds pensioner. | Förtidspensionärer, sjuka och handikappade tillhör den grupp som har det svårast i samhället och som behöver all hjälp. Det är minst sagt förvånande att man i den första borgerliga sparplanen gör ett angrepp på personer med svåra handikapp. Hela den svenska handikapprörelsen har också kraftfullt reagerat mot regeringens förslag till försämringar på området. Många av | åtgärderna i sparplanen är direkt inriktade på inskränkningar av de rättigheter som svensk handikapprörelse efter mångårigt arbete tillkämpat sig. Jag vill också med några ord kommentera socialminister Söders inlägg, som innehöll en del underliga påståenden. Karin Söder sade att fler får del av handikappersättningen genom regeringens förslag, dvs. genom att man försämrar för en del personer med handikappersättning skulle andra få det bättre. Är det målet att fler skall få del av denna förmån bör det möjliggöras på annat sätt, nämligen genom att bestämmelserna ändras. Men det har regeringen motsatt sig sedan 1976. Det finns krav i motioner, i interpellationer och i inlagor från handikapprörelsen på att handikappersättningen skall förbättras, men regeringen har hela tiden ; sagt nej. Nu använder man sig av argumentet att man vill vidga handikappersättningen till fler grupper. Det är ju rena skojeriet att resonera på det sättet, och det kommer naturligtvis också att avslöjas. Vid sidan om det som behandlas i regeringens proposition finns det andra 135 Nr 47 oroande tecken på handikappområdet. Det föreligger förslag om begränsningar av statsbidraget till färdtjänst för handikappade, förslag om ökade vårdkostnader inom öppen och sluten vård, höjda läkemedelsoch sjukresekostnader, sänkta bostadstillägg för förtidspensionärer, indragningar av stödåtgärder för rörelsehindrade elever, begränsningar i hemtjänsten och därmed svårigheter att genomföra boendeservice. Rätten till fria tekniska hjälpmedel kommer i fara om man inte tillför ytterligare medel. Studieoch yrkesrådgivningen får inte de resurser som är nödvändiga för att ge handikappade elever möjligheter att komma ut i arbetslivet och få en yrkesinriktad utbildning på områden där de kan hävda sig. Bilden stiger alltså fram av en politik som för första gången i svensk politisk historia syftar till att angripa och rusta ned det sociala reformarbetet. Detta sker just när vi står inför starten av Handikappåret 1981 med målet full delaktighet och jämlikhet. Regeringen har med sitt angrepp på reformer på handikappområdet bäddat för en mycket dålig start för handikappåret. Inom handikapprörelsen måste man fråga sig om det är meningsfullt att ställa upp i de aktiviteter och i det programarbete som just nu diskuteras fram i regeringens arbetsgrupp inför handikappåret.

Herr talman! I den s.k. besparingspropositionen förklarar regeringen att det självfallet inte kan komma i fråga att äventyra vård och ekonomisk trygghet för barnfamiljer, åldringar, sjuka och handikappade. Men samtidigt är det just detta man gör genom att lägga fram förslag om en omfattande social nedrustning. Bara på socialdepartementets område vill man skära ned med över 1 miljard kronor, just för dessa grupper. Regeringen säger också att dessa grupper måste vara med och bära en bit av bördan i besparingsprogrammet. I detta resonemang ligger, tycker jag, en djup oanständighet. Ta t.ex. tandvårdsförsäkringen. Regeringen säger att det skall bli en ”enhetlig ersättningsnivå inom tandvårdsförsäkringen”. I propositionens skrivning får man detta med enhetlig ersättningsnivå att låta som om det vore något positivt. Ja, det är positivt värdeladdat, men vad det handlar om är att på det här området kraftigt fördyra och försämra för vanliga människor. I propositionen förordar socialministern en ändring av reglerna för kostnadsfördelningen i tandvårdstaxan fr.o.m. januari nästa år, alltså om ungefär tre veckor, så att kostnaderna för ädla metaller och annat material som används i det tandtekniska arbetet skall fördelas mellan patienten och försäkringen på samma sätt som övriga kostnader i tandvårdstaxan. Och den har nyligen höjts ganska kraftigt. Tandvårdsförsäkringen skall i dag ersätta den försäkrades kostnader för tandvård med 50 96 av arvodet för vården upp till 2 500 kr. och med 75 96 av arvodet över detta belopp. Vidare ersätts i dag hela kostnaden för ädla metaller och annat material som används i tandtekniskt arbete. Nu föreslår regeringen att försäkringen i fortsättningen skall svara för 50 26 av samtliga Det innebär kraftiga fördyringar och också en urholkning av försäkrings Nr 47 skyddet. Regeringen räknar med att på detta sätt spara 150 milj.kr. | En förändring av tandvårdstaxan på det sätt som regeringen föreslår kommer helt klart att kraftigt fördyra tandvårdsbehandlingen för patienterna. Särskilt Härt kommer förstås de patienter sa är i BEHOV a Omfattande Besparingar i tandbehandlingar att drabbas. Det är alltså en direkt försämring av statsverksamheten, tandvårdsförsäkringen som regeringen vill ha, och detta kan enligt vpk:s sätt» m. att se inte accepteras. Också på sjukvårdsområdet föreslår regeringen kraftiga fördyringar för patienterna. Man höjer karensbeloppet för sjukersättning, man föreslår en fördubbling av patienternas kostnader för de prisnedsatta läkemedlen och man vill också fördubbla patientavgifterna inom sjukvården. Regeringen vill minska antalet fall när det gäller reseersättning. Nu utgår ersättningen i samband med läkarvård, sjukhusvård och annan sjukvårdande behandling för resor som patienten måste göra och som kostar mer än 13 kr. Regeringen föreslår att karensbeloppet höjs till 30 kr. vid resor med anledning av sjukvård och till 38 kr. vid resor med anledning av tandvård och preventivmedelsrådgivning. Regeringen föreslår alltså en mycket kraftig höjning av beloppen. Man räknar med att på detta sätt tjäna in 70 milj.kr. Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig dessa höjningar. Det finns kostnadsfria läkemedel som får användas vid vissa långvariga och allvarliga sjukdomar. För prisnedsatta läkemedel gäller att prisnedsättningen görs med hälften av det belopp som överstiger 10 kr. och med hela kostnaden, om den överstiger 40 kr. Högsta kostnaden för varje inköp är i dag 25 kr. Nu vill regeringen höja detta belopp. Det heter att man här måste — och det är också positivt värdeladdat — följa med i den allmänna prisutvecklingen. Därför föreslår nu regeringen att prisnedsättningen från den 1 januari nästa år skall göras med hälften av det belopp som överstiger 20 kr. och med hela det belopp som överstiger 60 kr. Den högsta avgiften blir i fortsättningen 40 kr., med andra ord nästan en fördubbling av kostnaderna. Det skall sägas att dessa kostnader sedan skall kombineras med ett s.k. högkostnadsskydd. Detta skydd kommer för de flesta människor att helt sakna betydelse, därför att gränsen för att få ett sådant här skydd är så högt satt att ytterst få människor kommer upp till den aktuella nivån. Det måste klart sägas ifrån att det är de stora sjukvårdskonsumenterna i vårt land som kommer att få klara huvuddelen av de 500 milj.kr. som regeringen på detta sätt sparar. Vilka är då de stora sjukvårdskonsumenterna i vårt land? Jo, det är de äldre, de handikappade och barnfamiljerna. Vpk avvisar dessa fördyringar. Utskottet går förstås med på regeringens förslag och säger att det är nödvändigt att strama åt utgifterna i budgeten på det här sättet. Det finns också en annan passus i detta betänkande från socialförsäkringsutskottet som jag något vill kommentera. Det gäller frågan om sjuklöneperioder. Mot bakgrund av de resonemang som regeringen för i propositionen om införande av en sjuklöneperiod inom sjukförsäkringen finns det enligt vår mening anledning för riksdagen att uttala att administrationen av sjukpen 137 ningersättningen också i framtiden bör skötas av försäkringskassan under hela den period som en människa är sjuk. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas principiella inställning i fråga om sjukvård är väl känd. Vi vill att all läkarvård, och det som hör till den, skall vara avgiftsfri. Det gäller alltså både läkemedel och läkarbesök. Vpk har också under många år föreslagit ett slopande av avgifterna i den öppna vården och att sjukvårdshuvudmännen får kostnadskompensation med motsvarande belopp av försäkringskassan. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 103, som behandlas i det här betänkandet. Gösta Andersson sade att det är nödvändigt att vi spar på rätt område. Just det, det är det som det handlar om. Men det här är inte rätt område. Ta då t.ex. de områden som vi diskuterade i går. Då, när det gällde aktiebeskattningen, höjde inte Gösta Andersson sin röst, och då sade han ingenting om att spara på rätt område. Eller ta den fråga som diskuterades för någon vecka sedan, flyttningen till Helgeandsholmen. Vi skall flytta riksdagshuset 300 m, och det kostar 1 miljard kronor. Eller ta indexregleringen av skatteskalorna. Där finns det pengar att hämta. Men i stället vänder man sig mot de grupper som har det sämst ställt i vårt samhälle. Det är de som skall betala för onödig konsumtion och onödiga åtgärder från regeringens sida.

Herr talman! Den här debatten har pågått länge nu här i kammaren, men jag vill ändå göra några få kommentarer. Jag vill också stryka under några av de synpunkter i utskottsmajoritetens skrivning som jag anser särskilt viktiga från folkpartiets sida. Allan Åkerlind och Gösta Andersson är ju annars utskottets talesmän. Det är inte rimligt att diskutera vare sig den här delen av sparpaketet eller andra delar av det fristående från de stora ekonomiska svårigheter som vi har i landet och som är orsaken till att vi måste vidta de här åtgärderna. Jag tror också att de flesta människor begriper allvaret i våra ekonomiska bekymmer och därför inte sväljer all den kritik som riktas mot sparpaketet från oppositionens sida. Jag tror också att de flesta människor begriper att orsaken till besparingarna inte är regeringen eller riksdagsmajoriteten. Nej, folk inser säkerligen att en av de främsta förklaringarna är de kraftiga höjningarna av oljepriset — och då främst under 1979. Den höjningen fick till stor del Sveriges samhällsekonomi ur balans. Jag skall inte här gå närmare in på underskottet i våra utrikesaffärer eller budgetunderskottet, eftersom både dessa problem och svårigheterna att göra erforderliga investeringar i näringslivet diskuterades här i kammaren senast den 20 november. Men vi måste ha bakgrunden så klar för oss att vi inser att det i ett sådant här läge behövs en mängd åtgärder — däribland sparåtgärder — för att vi skall kunna komma till rätta med vår ekonomi. Man kan inte på ett avgörande sätt påverka samhällsekonomin och statens budgetunderskott utan att man också diskuterar statens transfereringssys Nr 47 Vi kan inte ekonomiskt trygga vårt sociala välfärdssystem genom enbart 11 december 1980 lagtexter, utan vi är beroende av den svenska ekonomins produktionsförmåga. Vi måste tyvärr inse att den ekonomiska tillväxten inte längre är vare - Besparingar i sig jämn eller säker. Men skall vi på lång sikt kunna trygga pensionerna, 2 . Ö 5 ; j - statsverksamheten, måste vi ta ett ansvar för den övergripande ekonomiska politiken. Men detta, m. får ju inte innebära att ekonomiskt svaga grupper drabbas! När det är sagt vill jag, då det gäller de nya basbeloppsberäkningarna, verkligen understryka ett av de uttalanden som vi som majoritet i socialförsäkringsutskottet gjort, där vi också instämmer i finansutskottets majoritetsuttalande. Vi skriver nämligen i det här betänkandet att vi förutsätter ”att regeringen fortlöpande studerar den valda metodens effekter i ett längre perspektiv och till riksdagen återkommer med de förslag som motiveras av utvecklingen”. Även om det kanske nu bör vara slutdebatterat beträffande dem som bara har folkpension eller folkpension och låg ATP vill jag notera vad vi nu alla känner till, nämligen att pensionstillskotten skall höjas den 1 juli 1981 med 4 90 av basbeloppet för ålderspensionärer och med 8 96 av samma belopp för förtidspensionärer. Dessutom har vi socialministerns löfte i propositionen om att hon skall återkomma med förslag till förbättringar av pensionstillskotten. En annan uppgift som jag är angelägen om att peka på och som är mycket viktig är att det nyligen påbörjats ett utredningsarbete inom regeringskansliet, som skall resultera i förslag som skyddar bl.a. de handikappade. Som redan nämnts lovade också budgetministern den 27 november här i kammaren att han i budgetpropositionen skulle återkomma till frågan i de fall där det finns särskilda motiv för det. Budgetministern nämnde då också särskilt sådana områden som handikappersättning, vårdbidrag, barnpension, barntillägg och bidragsförskott. Han nämnde också att han under år 1981 kommer att lägga fram förslag om att existensminimibeloppen också i fortsättningen skall anknytas till utvecklingen av konsumentpriserna. Låt mig, herr talman, till sist också understryka det uttalande som utskottsmajoriteten gjort i det här sammanhanget och som för mig och folkpartiet är viktigt. Det finns på s. 18 i betänkandet och vi säger: ”Mot bakgrund av det ovan anförda tillstyrker utskottet förslaget i propositionen om ändrade beräkningsgrunder för basbeloppet. Utskottet får emellertid understryka vikten av att regeringen noga följer utvecklingen på området och lägger fram förslag till åtgärder som kompenserar ekonomiskt svaga grupper.” Det hade i och för sig varit önskvärt — det tror jag man måste understryka — om alla följdändringar och konsekvenser av ändringarna i basbeloppet hade kunnat redovisas i ett sammanhang i samband med besparingspropositionen. Riksdagen får nu ta del av de förslagen i efterhand. Men det bör trots allt 139 inte innebära alltför stora problem. På de månader det är fråga om hinner förändringarna i olika sammanhang till följd av ändrad basbeloppsberäkning inte att bli särskilt betydande. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 14.

Herr talman! Vi fick en ganska sensationell upplysning — att det var vad som hände på det ekonomiska området 1979 som föranledde att regeringen kände sig tvingad att lägga fram denna proposition. Då förstår jag varför det blev ett sådant hastverk. Man måste ju ha hela 1979 bakom sig för att kunna överblicka situationen — och även en del av 1980 för att kunna få in allt statistiskt material och få klart för sig vad det egentligen handlade om. Men jag tycker ändå att det är hederligt av Margareta Andrén att framhålla att det hade varit önskvärt att man i propositionen hade kunnat avhjälpa de brister som nu finns i denna proposition och som Margareta är klar över, så att man inte hade behövt återkomma i efterhand. Vad folkpartiet bedömde som särdeles viktigt i utskottets betänkande är väl egentligen skäligen magert — att man understryker vikten av att regeringen följer vad som händer på detta område. Förslaget innebär ju — och det vet Margareta Andrén — att även svaga grupper drabbas. Man kan då inte säga att det känns tillfredsställande att budgetministern har lovat att kanske redan i budgetpropositionen komma tillbaka med förslag till åtgärder som hjälper upp deras situation. Det är bara ungefär en månad kvar till dess. Propositionen lades fram den 13 oktober. Inte bara för riksdagens anseende — regeringens anseende skall jag inte gå in på, de bedömningarna gör andra — utan också för svenska folket, som får uppleva konsekvenserna, hade det varit angeläget att dessa konsekvenser hade varit analyserade, belysta, framställda på ett sådant sätt att vi klart hade vetat vad propositionen handlar om och vilka effekter den får.
Herr talman! Jag sade väl inte att oljeprishöjningarna 1979 var den direkta orsaken till att denna proposition lades fram. Vad jag sade var att oljeprishöjningarna är en av de främsta orsakerna till den svåra ekonomiska situation vi har — och som naturligtvis i sin tur orsakar att vi i dag har den här propositionen på riksdagens bord. Sedan vet jag också att regeringen har mycket kort tid för det utredningsuppdrag som vi förväntar oss att den kommer att utföra. Men jag förutsätter att regeringen arbetar skyndsamt och att vi kommer att få en del resultat i budgetpropositionen. Det som man inte hinner med till januari månad förutsätter jag att regeringen arbetar med så skyndsamt som någonsin är möjligt.
Nr 47 Herr talman! Margareta Andréns beställning — att regeringen skall arbeta skyndsamt — måste ju innebära att man redan är helt medveten om de effekter som förslaget kommer att innebära, utan att man klart säger ut det. Margareta Andrén har ändå på något sätt antytt att man vet. Övriga ; S Besparingar i företrädare för regeringspartierna har bestämt förnekat det. Jag bedömer ESSER LR [ statsverksamheten, detta som ganska anmärkningsvärt, men jag är ändå tacksam för att m.m. Margareta Andrén förstår vad det handlar om fast hon av olika skäl är förhindrad att från denna talarstol klart säga ifrån.

Herr talman! Det tredje avsnittet i regeringens s.k. sparproposition som kammaren har att behandla i dag är studiestödsområdet. Den största uppmärksamheten när det gäller regeringens spariver har på det området ägnats vuxenstudiestödet. Helt i linje med vår nuvarande regerings övriga handlande är det studiestöd, som främst är riktat till löntagargrupperna, mest intressant då det gäller sparåtgärder. När riksdagen efter många års utredande och en omsorgsfull beredning beslutade om införande av vuxenutbildningsavgifter stod det klart för alla att dessa i huvudsak skulle användas till utbildning av tidigare lågutbildade löntagare. Nu är utbildningsministern för tredje, kanske fjärde gången ute och snattar medel från vuxenutbildningsavgifterna till andra ändamål än vad de egentligen är avsedda för. Jag återkommer senare till detta ämne. I det andra studiestödsavsnittet i den s.k. sparpropositionen, rubricerat Studiehjälp, förebådar regeringen att den i den kommande budgetpropositionen skall föreslå att studiemedel betraktas som intjänad lön vid inkomstprövning för erhållande av statliga och statskommunala bostadsbidrag. Från socialdemokratiskt håll har vi ingen anledning att i dag ta upp en stor debatt om dessa förebud. Vi väntar till dess att propositionen föreligger. Men för egen del har jag inte alls svårt att förstå studerandeorganisationernas oro, rädsla och ilska inför den ovissa framtiden. Brev och telefonsamtal från uppbragda studerandeorganisationer sköljer över utskottets ledamöter. Det tredje området på studiestödssidan som regeringen nu angriper är studiemedelsområdet. En kvarts sida, eller åtta rader, har man ägnat det området. Det här ger sken av att studiemedelstagarna skulle klara sig lindrigt undan regeringens sparåtgärder. Verkligheten är en helt annan. På annat håll i propositionen, där regeringen diskuterar den förödande ändringen av basbeloppet, sägs att även studiemedlen ”torde” påverkas av basbeloppsförändringen. Den passusen i propositionen kan vi hålla med om. Studiemedlen inte bara ”torde” påverkas av basbeloppsförändringen — förmodligen kommer ganska snart förutsättningarna för gemene man att fortsätta studierna efter gymnasiet att väsentligt ändras. Socialdemokratiska representanter för socialförsäkringsutskottet har tidigare här i dag med en förkrossande argumentering redovisat och klargjort hur ogenomtänkt och omöjlig den av regeringen och utskottsmajoriteten föreslagna basbeloppsförändringen är. Jag skall inte nu upprepa argumenten, även om det är frestande. Låt mig bara varmt rekommendera till ytterligare genomläsning de utomordentligt - Nr 47 välskrivna och väl underbyggda socialdemokratiska reservationer som är fogade till socialförsäkringsutskottets tidigare i dag behandlade betänkande nr 14 och till det betänkande vi nu behandlar, nr 15. Jag vågar påstå att det förmodligen är studiemedelstagarna som först kommer att drabbas av basbeloppsförändringen och att det förmodligen också blir de som drabbas hårdast. Ingen -— eller skall jag säga nästan ingen? — kan påstå att de studerande som skall försörja sig på studiemedel, har det bra ekonomiskt. Endast bostadsministern Birgit Friggebo lär vara av annan uppfattning, detta enligt tidningsuppgifter från en uppvaktning under hösten. I varje fall tycker hon att de studerande genom tillfredsställelsen att inhämta kunskaper kan kompensera de ekonomiska bristerna. Låt mig ställa en direkt fråga till utskottets talesman: Var det regeringens innersta åsikter som Birgit Friggebo då redovisade? Anser regeringen och utskottsmajoriteten att de ekonomiska förutsättningarna för våra högskolestuderande egentligen är ganska tillfredsställande? Från socialdemokratiskt håll anser vi inte att de högskolestuderande som nödgas försörja sig på enbart studiemedel har det ekonomiskt bra. Vi har från socialdemokratiskt håll — det skall jag villigt erkänna — vid ett flertal tillfällen före regeringsskiftet 1976 av ekonomiska skäl varit nödsakade säga nej till höjningar av studiestöden, stora höjningar av bl.a. studiemedlen som de borgerliga partierna då årligen föreslog. Från socialdemokratiskt håll föredrog vi då att lätta på problemen för de studerande som hade det svårast genom att förbättra exempelvis barnbidragen och bostadssubventionerna. Just bostadsområdet är nu ett av de områden där den borgerliga regeringen förebådar besparingsåtgärder. De i samhället som har det svårast skall sättas åt, ännu mer. Vi kan alltså konstatera att samma borgerliga riksdagsledamöter och samma borgerliga partier som tidigare årligen motionerade om ekonomiska förbättringar för de studerande — låt vara att de gjorde det utan ekonomisk täckning — nu medverkar till klara försämringar för dessa grupper, med undantag för dem med familjeinkomster över 150 000 kr. ; jag återkommer till det senare. Samma borgerliga riksdagsledamöter, representanter för samma borgerliga partier, som tidigare i debattinlägg här i riksdagen och i valpropagandan utlovade bättre studiehjälp, högre studiemedel med större andel studiebidrag, medverkar nu till köpkraftsmässigt lägre studiemedel och lägre studiebidrag. Herr talman! Sensmoralen är given! Jag skall för ögonblicket bespara kammarens ledamöter ytterligare förnedrande avslöjanden av borgerligt dubbelspel. Listan skulle annars kunna göras mycket lång. Jag övergår nu till att kommentera de socialdemokratiska reservationer som fogats till utskottsbetänkandet. De borgerliga trepartiregeringarna i Sverige har gjort sig kända för att ha stora svårigheter att komma överens. Det verkar vara mycket sällsynt att 145 frågor som regeringen behandlar undgår samordningskansliernas långdragna genomgångar. Men undantag finns. Åtgärder som innebär att man stramar åt för löntagarna undgår tydligen skärselden. Ett kärt område för den borgerliga regeringens nedrustningsiver är vuxenutbildningsavgiftens användning. Som jag sade tidigare infördes vuxenutbildningsavgiften för att ge förut lågutbildade löntagare möjligheter till fortbildning. Avgiften infördes i samråd med de fackliga parterna på arbetsmarknaden och avräknades vid den kommande lönerörelsen. Under de år vi haft borgerliga regeringar har riksdagsmajoriteten nu beslutat att använda dessa pengar till utbildning av medlemmar av företagarorganisationerna, till dessa organisationers uppsökande verksamhet och till grundutbildning för vuxna. Dessutom tillförs beskattningen av vuxenstudiestödet inte längre vuxenutbildningsavgiften. Nu föreslår regeringen att ytterligare 70 milj.kr. av vuxenutbildningsavgiften skall användas till andra ändamål än vad de är avsedda. Utskottets socialdemokrater anser detta otillständigt och yrkar avslag på förslaget. Allt det här måste rättas till i framtiden. Vuxenutbildningsavgiften måste återigen få användas till de ändamål den är avsedd. Det är tyvärr inte möjligt att omedelbart återgå till detta riktiga förhållande. Därför kräver vi nu att en plan för vuxenutbildningsavgiftens framtida användning läggs fram. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. För studerande i eftergymnasial utbildning infördes på 1960-talet ett speciellt, mycket fördelaktigt lånesystem, studiemedel. Studiemedlen har under de borgerliga regeringarnas tid inte genomgått några större förändringar, endast ett område har prioriterats. Den s.k. äktamakeprövningen har avskaffats. Studerande med familjeinkomster på 90 000-100 000 kr per år och däröver har fått möjligheter att utnyttja detta fördelaktiga lånesystem. Vi tycker inte att det är på de här grupperna vi skall satsa samhällets små resurser. Därför föreslår vi att äktamakeprövningen återinförs. Det här skulle ge en inte föraktlig inbesparing för statskassan. Utskottsmajoriteten avstyrker förslaget enbart av jämlikhetsskäl. Nog är väl det ändå en mager motivering? Får jag fråga utskottets talesman: Kan i dessa åtstramningens tider verkligen jämlikhetsprinciper motivera denna prioritering av höginkomsttagare? Det gäller i vissa fall personer med extremt hög inkomst.

Vi föreslår också att regeringen positivt prövar centrala studiestödsnämndens förslag om effektiva åtgärder för att inom de nordiska länderna driva in obetalda studiemedelsavgifter. Här finns ganska mycket pengar att driva in till statskassan, men utskottsmajoriteten har inte visat minsta tendens till ett Nr 47 konstruktivt resonemang kring frågorna. Man har till fullo levt upp till den " - Torsdagen den borgerliga devisen: Här diskuterar vi inte, här voterar vi. 2 11 december 1980 Får jag fråga utskottsmajoriteten: Är det verkligen så att ni inte har regeringens mandat till att med minoriteten ens diskutera omedelbara sparåtgärder? Kan vi från oppositionens sida bereda oss på samma oresonliga bemötande ända fram till nästkommande val? Jag yrkar bifall även till reservation nr 3. Herr talman! Utskottets ledamöter har fått en skrivelse från samtliga fackliga organisationer som är verksamma inom skolans område. Den är undertecknad av ordförandena för Sveriges elevers centralorganisation, Sveriges lärarförbund, Svenska kommunalarbetareförbundet, Svenska facklärarförbundet, Sveriges folkhögskoleelevers förbund, Elevförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarförbundet och Samorganisationen för Sveriges vuxenstuderande. I skrivelsen kräver man att riksdagen säger nej till kortsiktiga besparingar på skolområdet. Skrivelsen inleds med en oomtvistad sanning som jag vill citera: ”Utbildningen är vår viktigaste investering inför framtiden.

Ena året motionerar de borgerliga partierna för höjningar av studiestöden. Andra året, eller några år därefter, sänker samma partier dessa studiestöd. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll tror vi att ärlighet och konsekvent handlande håller bäst i längden. Slutligen skall jag citera avslutningen av fackorganisationernas skrivelse: ”Ungdomen är samhällets viktigaste resurs och utbildning en investering i landets framtid. Därför bör riksdagen säga nej till kortsiktiga besparingar på skolområdet.” Tidigare i år har regeringen försämrat ungdomens möjligheter att få beredskapsarbete. Lågkonjunkturen gör att det är nästan ogörligt för ungdomar att få arbete på den reguljära marknaden. Nu drar regeringen, genom försämrade studiestöd och indragna utbildningslinjer, in ungdomens möjligheter att alternativt välja fortsatt utbildning. Herr talman! Jag yrkar bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna. Till allra sist, parentetiskt, en stilla undran: Har de centerpartistiska och folkpartistiska ledamöterna i utskottet helt tappat intresset för studiestöds frågorna? Efter det senaste valet har moderaterna helt fått tag över ansvaret fä och debattinläggen både i kammaren och i utskottet i dessa frågor. Inte heller i dag står någon från centern eller folkpartiet på talarlistan.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottet skriver på s. 3 i betänkandet: ”Belastningen på anslaget för studiemedel är beroende av riksdagens ställningstagande till vilken dimensionering högskoleorganisationen skall ha. Det ankommer inte på socialförsäkringsutskottet utan på utbildningsutskottet att bereda denna fråga.” Följaktligen avstyrker man det aktuella vpk-yrkandet. Om vi om några dagar voterar om högskolans dimensionering, så blir — om regeringen har tur — formellt den gren avsågad som vpk-yrkandet sitter på i fråga om studiestöd. Det vore å andra sidan ologiskt om vpk skulle ha försvarat högskolan mot nedskärningar i en del av motionen och sedan ha underlåtit att hålla fronten mot nedskärningar av studiemedlen. Sedan den övergripande principdebatten om sparplanen i sin helhet har slutförts i kammaren lider ju hela denna debatt av snäv förenkling. I debatten tidigare i dag om skolan sades det från högerhåll flera gånger att alla som reagerar ute i samhället mot sparplanens många negativa följder gör det enkelt för sig genom att säga: ”Spara gärna men inte på vårt område”. Så kan ju regeringens och högerpolitikens apologeter i fråga efter fråga sätta skygglappar för den stora omfördelningen. Hela Sverige måste spara, sade t.ex. Britt Mogård i utbildningsdebatten i morse. Vilket hela Sverige? På vad sätt måste militären spara, och på vad sätt drabbar sparplanen intressenterna bakom det militärindustriella komplexet? Vad sparar aktieägarna, när vinstbeskattningen skall lindras? Vad sparar höginkomsttagare? Vad sparar oljebolagen, som slipper betala skatt, osv.? Här är det nu aktuellt att spara 70 milj.kr., som annars skulle ha gått till särskilda vuxenstudiestöd, studiepenning. Med en generös gest vill högerpolitikerna ge de här pengarna till den studiecirkelverksamhet som samma politiker redan har plundrat i andra avsnitt av sparplanen och i den budget som antogs i våras. Och de 70 miljonerna motsvarar minst 1 500 särskilda vuxenstudiestöd. Det är redan i dag svårt att få särskilt vuxenstudiestöd. Herr talman! De flesta av dagens vuxenstuderande tvingas till stora personliga ekonomiska uppoffringar. Många andra som skulle behöva studera påbörjar aldrig vuxenstudier, därför att de inte tror sig klara studierna ekonomiskt. Det särskilda vuxenstudiestödet går främst till grundskolestuderande, men bland dem är det bara hälften av de sökande som i dag får stödet. Det särskilda vuxenstudiestödet tas av arbetsgivaravgiften. Och arbetsgivaravgiften infördes en gång i tiden på bekostnad av Sveriges löntagares löneökningar. Sedan sänktes arbetsgivaravgiften av den borgerliga majoriteten. Det är egentligen löntagarnas pengar som högerregeringen här vill spara på — och detta samtidigt som samma regering vill att landets aktieägare som nu skall vara med och betala för sparplanen, har tidigare som löntagare Torsdagen den avstått från de miljoner som kapitalägarnas regering i dag sitter och bollar med. Det lönar sig inte hur mycket än regeringens förespråkare i debatt efter debatt om sparplanens olika delar vädjar om förståelse för detta sparande. I Besparingar i sin helhet är sparplanen en del av en utmanande klasspolitik, där man tar från landets fattiga och ger till dess rika. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Jag skall först kommentera de frågeställningar som utskottet direkt har haft att ta ställning till. Därefter kommer jag att något kommentera de frågeställningar som Ralf Lindström och Raul Blächer har tagit upp. Socialförsäkringsutskottet har alltså haft att ta ställning till förslaget i sparpropositionen att 70 milj.kr. av de medel som flyter in från vuxenutbildningsavgiften skall få användas till att finansiera andra vuxenutbildningsändamål än studiestöd och administration av dessa fr.o.m. budgetåret 1981/82. Dessa 70 milj.kr. skall bl.a. användas till att finansiera studiecirkelverksamhet. Den föreslagna åtgärden är en av de många omfördelningar och besparingar av samhällsutgifterna som är helt nödvändiga i det nuvarande statsfinansiella läget. Utskottets majoritet har ansett att en del av vuxenutbildningsavgiften — i likhet med tidigare — kan användas till annat ändamål än vuxenstudiestöd och dess administration. Detta inte minst med hänsyn till att de budgeterade medlen tidigare har underutnyttjats. Utskottsminoriteten har också yrkat bifall till motionens yrkande 2, som innebär upprättandet av en plan om en successiv återgång till principen att särskilt vuxenstudiestöd, timstudiestöd och dagstudiestöd samt administrationen av dessa förmåner skall finansieras ur vuxenutbildningsavgiften. Med hänsyn till det ekonomiska läget har utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna gå motionärerna till mötes i denna fråga. Utskottets majoritet har heller inte ansett det möjligt att förutsäga hur länge den föreslagna omfördelningen av vuxenutbildningsmedlen är nödvändig och har följaktligen inte heller kunnat ställa sig bakom motionärernas begäran om en plan inför 1981 års budgetproposition. Utskottet utgår ifrån att de vuxenstudiestöd som beviljas i år för studier under våren 1981 inte skall beröras av ändringarna av stimulansbidraget inom arbetsmarknadsutbildningen. Utskottet förutsätter också att regeringen under våren 1981 återkommer till riksdagen med förslag om vuxenstudiestödets fortsatta nivå. Det sista steget mot avskaffande av äktamakeprövningen togs så sent som innevarande budgetår. Utskottets majoritet anser sig inte kunna medverka till att regler om äktamakeprövning återinförs — detta främst av jämlikhetsskäl. I den tredje socialdemokratiska reservationen yrkas att tilläggsoch påminnelseavgifterna höjs för kvarstående avgifter vid återbetalning av studiemedel. Vidare har förordats en prövning av centrala studiestödsnämndens förslag om ändringar i det nordiska avtalet om handräckning i skatteärenden, så att även obetalda studiemedelsavgifter skulle kunna omfattas av överenskommelsen. Utskottsmajoriteten anser att det ligger en hel del positivt i dessa förslag, men vi har inte ansett att någon riksdagens åtgärd är påkallad i frågan. Vi har utgått från att regeringen i budgetarbetet prövar lämpligheten av de förslag som har framförts om ändring av tilläggsavgiften för studiemedelsavgift och att det sker en effektivare indrivning av sådana avgifter. Vad sedan gäller vpk-motionens yrkande om avslag på propositionens förslag om ”minskade anslag till studiemedel” har utskottet hänvisat till utbildningsutskottets behandling av frågan, då den i första hand hänför sig till högskolans dimensionering. Herr talman! Med det anförda yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Jag övergår nu till att kommentera de frågor som har ställts. Jag bryr mig då inte om att kommentera alla de överord som har sagts även i den här debatten. Det har, herr talman, som påpekats tidigare under debatten, sagts en hel del överord i denna långa dags färd mot natt. Jag tror inte att sakfrågan vinner på detta, men jag hoppas att vi kan diskutera detta seriöst. Ralf Lindström frågade mig om regeringen anser att de ekonomiska förutsättningarna är tillfredsställande för de studerande. Jag skall inte här tala på regeringens vägnar, men jag föreställer mig att varken regeringen eller de borgerliga riksdagsledamöterna anser att de ekonomiska förutsättningarna är tillfredsställande. Så långt är vi helt överens. Tyvärr är det ekonomiska läget i dag synnerligen bekymmersamt, som Ralf Lindström också själv har sagt. Och det torde vara mycket svårt att kunna åstadkomma några väsentliga förbättringar på det här området. När det gäller äktamakeprövningen frågade Ralf Lindström om jämlikhetsskälet verkligen är ett tillräckligt tungt vägande skäl i det rådande ekonomiska läget. Ja, vi i utskottsmajoriteten anser det. Jag tycker det är synd att Ralf Lindström nu skall behöva framstå som en mullig mansgris på socialdemokratins vägnar. Det har sagts mycket om olika honnörsord i den här kammaren. Man har talat om fördelningspolitiska aspekter, jämlikhetssträvanden och annat. Och jag anser att frågan om jämlikhet är så pass viktig att det är helt motiverat att vi inte i dag efter några månaders prövning av ett nytt system skall återinföra ett gammalt. Det har talats om fördelningspolitiska aspekter, och jag vill säga till Ralf Lindström att det framför allt finns många kvinnor som råkar vara gifta med höginkomsttagare. Men Ralf Lindström vet lika väl som jag, att efter den Nr 47 progressiva beskattningen är inte den reala inkomsten särskilt mycket högre inom de grupperna. Det finns väldigt många hemmafruar som tidigare har hindrats från att vidareutbilda sig därför att de helt enkelt inte haft råd. Därför är denna reform som jag ser det en av de viktigare som genomförts under den borgerliga regeringstiden. Jag fick ytterligare en fråga av Ralf Lindström. Den gällde om vi i utskottet i fortsättningen skall agera efter principen: här diskuterar vi inte, här voterar vi. Jag tycker vi har diskuterat ganska flitigt i utskottet, Ralf Lindström, och vi har naturligtvis inte något absolut krav på oss från regeringens sida att vi direkt skall gå till votering. Men vi i den icke-socialistiska utskottsmajorite ten har ansett att det ekonomiska läget i dag är så bekymmersamt att vi inte har kunnat frångå regeringens förslag på någon punkt. Vi har ansett att förslagen är väl motiverade. I det rådande läget får både Ralf Lindström och jag och tyvärr också våra unga studerande och våra vuxenstuderande helt enkelt ställa upp solidariskt — jag vill använda det ordet. Det har talats mycket om solidaritet här i dag, och det är också solidariskt att nu verkligen ställa upp för landet så att vi får dess ekonomi på fötter igen. I det arbetet behövs allas våra insatser — ja, jag skulle nästan vilja säga allas våra försakelser. Till Raul Blächer vill jag först säga att jag inte skall gå in på någon diskussion om högerpolitik och annat, utan jag vill i stället bemöta hans påstående att det är svårt att få vuxenstudiestöd i dag. Att regeringen har föreslagit att 70 miljoner skall användas för annat ändamål, bl.a. studiecirkelverksamhet, beror bl.a. på att de medel som tidigare varit budgeterade till vuxenstudiestöd av olika slag faktiskt inte har gått åt. Enligt centrala studiestödsnämndens verksamhetsberättelse 1979/80 hade vuxenutbildningsnämnderna 423 milj.kr. kvar för vuxenstudiebidrag, men trots att man gjort en överbevillning och beviljat hela 118 90 av tillgängligt belopp, så betalades det inte ut mer än 350 milj.kr. Detta beror på att många inte har påbörjat sin utbildning, många har avbrutit sin utbildning osv. Ungefär samma förhållande gäller för timstudiestöd och dagstudiestöd: trots stora överbevillningar har inte medlen gått åt. Det finns alltså skäl att med tanke på det prekära ekonomiska läget verkligen göra den omfördelning av olika anslag som föreslagits. Herr talman! Jag nöjer mig med detta så länge.

Herr talman! Gullan Lindblad svarade nej på min fråga om hon tycker att de studerande har en bra eller godtagbar ekonomi. Hon tycker inte det, och tydligen inte heller hennes parti. Vi kan alltså konstatera att man inom regeringskretsen inte heller i den frågan är överens. Sedan till detta med jämlikhetsprinciper. Till jämlikhet hör också jämställdhet. Gullan Lindblad betecknar mig som en mullig mansgris. Det tar jag gärna åt mig, om jag på det viset kan bidra till att vi inte ger bra och billiga lån till extrema höginkomsttagarfamiljer. Den tituleringen gör mig 151 inte ett dugg i det sammanhanget. Gullan Lindblad sade också att man har diskuterat i utskottet. Om jag minns rätt blev det inte den minsta diskussion. I utskottet togs våra förslag inte ens upp till debatt. Man tillstyrkte bara propositionen, och sedan blev det votering, en votering som vi förlorade. Jag vet inte anledningen, men det borde ändå ha funnits något incitament för att diskutera de här små besparingarna som vi föreslog. Man hade inte behövt gå tillregeringen och säga att det här skall ni föreslå, det kan inte utskottet göra. Det gällde ändå inte några stora saker. Det avsåg besparingar som skulle ha gett en del pengar, men de var och är inte på något sätt kontroversiella. Gullan Lindblad gav inga som helst kommentarer till vad som i det här blocket egentligen är den stora frågan: basbeloppets inverkan på studiemedlen. Det är en viktig och stor fråga, och jag hoppas att Gullan Lindblad förstår vad det här kommer att betyda för dem som får studiemedel. Sedan skulle jag vilja ta upp den fråga som vi diskuterade i våras — Gullan Lindblad sade ju att jag använde överord. Jag utvecklade i den debatten moderaternas agerande i studiestödsfrågorna. Det gäller alltså moderaternas agerande under 1970-talet i studiestödsfrågor. 1973, 1974, 1975 och 1976 motionerade moderaterna om flera kostnadskrävande förbättringar på studiestödsområdet. Bl. a. krävde de kraftiga höjningar av bidragsbeloppet. 1977 och 1978, då partiet satt i regeringsställning, krävdes däremot inga som helst förbättringar. Intresset hade då plötsligt svalnat. 1979, under folkpartiregeringens tid, vaknade intresset på nytt. Moderaterna krävde då en kraftig höjning av totalbeloppet för studiemedel, upp till 180 96 av basbeloppet, en nästan 30-procentig höjning. Nu, ett år senare, föreslår moderaterna sänkningar när det gäller studiemedel. Jag fick inget genmäle på de här påståendena i debatten i våras. Kanske jag får svar nu, eller är det så att moderaterna i tysthet skäms när det gäller de här frågorna? Än en gång vill jag säga att jag i studiestödsfrågorna otåligt väntar på åsikter från de andra borgerliga partiernas sida. Det är ändå viktiga frågor, varför man borde kunna deklarera sin mening.

Herr talman! Ja, Gullan Lindlad, det förhållandet att det blir pengar över på anslaget till särskilda studiemedel måste också hänga samman med att så många ansökningar har avslagits. Enligt studieförbundens egna uppgifter har hälften av de studerande fått ansökningarna avslagna. Det är också så, och det pekade Gullan Lindlad själv på, att många avbryter sina studier. Främst beror detta på det betryckta ekonomiska läge som landets vuxenstuderande befinner sig i. Det är också väl känt att väldigt många människor inte söker sig till vuxenstudier, trots att de mycket väl skulle behöva ägna sig åt sådana studier med tanke på sin framtid och sin aktuella situation. Så till detta om överord i debatten. Det är överord när man gång på gång propagandistiskt hamrar in att vi alla, hela Sverige, deltar i detta sparande. Det finns kapitalstarka grupper som helt undantas från detta sparande.

Herr talman! Ralf Lindström menar att detta att jag sade att de studerande inte har någon särskilt god ekonomi skulle tas till intäkt för att vi inte är överens med regeringen i den här frågan. Jag är övertygad om att man inte från något håll anser att de studerande har det så bra som vi skulle önska — om vi hade pengar, som det står i visan. Men nu har vi inte det, Ralf Lindström.m. m. Jag vill något kommentera det som Ralf Lindström sade i sitt första inlägg, nämligen att vi har snattat löntagarnas pengar. Jag tycker att det är ganska mycket överord, och jag vill erinra församlingen om att man från fackligt håll bara för några år sedan inte alls ville höra talas om att de här arbetsgivaravgifterna skulle inverka på löntagarnas situation. Då hette det: Arbetsgivarna betalar. Och det är alltså arbetsgivaravgifter som går till det här vuxenstudiestödet. Men jag vill också påpeka att det tas ut en avgift från LRF. Man tar nämligen inte ut hela kompensationsbeloppet vad avser inom jordbruket producerade livsmedel. Även om procentsatsen inte är särskilt hög -— om jag inte missminner mig är det 0,125 96 — är det i alla fall en avgift, som man är med och betalar. Skall vi tala om solidaritet tycker jag inte att man skall ställa grupper av organisationer och människor mot varandra, utan här får vi ställa upp tillsammans för att alla skall ha möjlighet att studera. De olika organisationerna har här delade meningar. Från näringslivets organisationer tycker man exempelvis att vuxenutbildningsnämnderna behandlar dem illa — därför att de har mycket svårt att få de här olika stöden. Jag tror alltså att vi måste nyansera debatten och inte bara se frågorna ur snävt facklig synvinkel. Jag vill ställa en fråga till Ralf Lindström: Hur vill Ralf Lindström och hans partikamrater egentligen klara Sveriges ekonomi framöver om vi inte på något sätt skall gå in i transfereringssystemet? Vi kommer aldrig ifrån att det är just inom systemet för sociala transfereringar som vi har de stora pengarna. Till Raul Bläöcher: Jag har ingenting till övers vare sig för stora ränteavdrag eller undanhållande av skatter på något sätt. Men aktievinstbeskattningen och annat hör inte riktigt hemma i den här debatten — även om den föreslagna ändringen av aktievinstbeskattningen är ett mycket effektivt sätt att få in nya pengar till staten, som kanske på sikt gör att vi också har råd att ge de studerande bättre villkor. Så skulle jag vilja tackla den frågan. Sedan tycker jag att det förhållandet att det blir pengar över på de här anslagen ändå betyder en del i sammanhanget. Det gör ju att det inte blir så stor skada om vi gör vissa förändringar. Det är faktiskt väldigt många som inte fullföljer sina studier. Vi vet också att den uppsökande verksamheten inte slagit särdeles väl ut. De rapporter som har avgivits visar att det är mycket svårt att få vuxna människor att verkligen sätta i gång med studier. Och jag tycker att vi skall försöka sätta oss in i verkligheten på verkstadsgolvet och se till den reella situationen — inte bara till de teorier som vi har ställt upp.

Herr talman! Gullan Lindblad säger: Om vi hade pengar. — Det är klart att det vore bra om vi hade pengar. Och det är märkligt att moderaterna nu tycker att vi är helt utan pengar. Innan de satt i regeringsställning och under den mellanperiod då de inte satt i regeringsställning fanns det hur gott som helst om pengar att använda till sådana här ändamål. Det var då naturligtvis populärt att säga det, bra för valrörelsen. Man behövde inte ärligt tala om vad som gällde. Vi har hela tiden haft en klar linje och sagt att vi inte har råd med alla dessa utgifter som de borgerliga partierna — inte bara moderaterna — har föreslagit på detta område. Vi har sagt att vi måste hålla igen. Det sade vi i valrörelsen 1976 och även i valrörelsen 1979. De tongångarna hördes inte från de borgerligas sida. Då hade vi inte pengar, och vi har inte så mycket pengar nu heller. Sedan till vuxenutbildningsavgifterna. Gullan Lindblad säger att de inte har slagit väl ut. De har slagit ganska väl ut, och många av de tidigare lågutbildade har nu fått chansen att verkligen studera, många som inte tidigare haft råd och möjlighet att studera. Alla dessa pengar har inte tagits ut. Vi har ju 24 vuxenutbildningsnämnder i landet. De flesta fungerar bra, men kanske inte alla. Jag har inte helt klart för mig var dessa pengar kommer ifrån. Men jag vet att det på många områden inom vuxenutbildningen fattas pengar. Visst är det väl ändå rätt att säga att den borgerliga regeringen har snattat av löntagarnas pengar. Detta är ju pengar som klart och tydligt dragits av i lönerörelserna. Alla löntagarorganisationerna — LO, TCO och SACO — och även Arbetsgivareföreningen var med när vi beslutade om vuxenutbildningsavgifterna, och organisationerna var överens med oss om att vi skulle ha det på det här sättet. Det är alltså klart öronmärkta pengar som man nu plockar årligen — och ibland två gånger om året. Löntagarorganisationerna har sagt att det är arbetsgivarna som betalar, säger Gullan Lindblad. Var säger man det? Det har väl i alla tider sagts att detta är sådant som dras ur den samlade lönepotten. Det har vi också sagt när det gäller arbetsgivaravgiften; det var också pengar som drogs av lönerna och vid löneuppgörelserna. Det är samma sak här. Gullan Lindblad har i detta avseende helt tappat kontakten med verkligheten. Sedan frågar Gullan Lindblad: Hur skall socialdemokraterna klara de svenska bekymren? Vi kan väl ändå inte ta upp hela den debatten här i dag. Jag vill bara rekommendera Gullan Lindblad att läsa den stora socialdemokratiska motionen till den urtima riksdagen och även den stora socialdemokratiska motion som väckts med anledning av den s.k. sparpropositionen. Då får Gullan Lindblad reda på hur vi vill inleda kampen för att återigen göra Sverige till ett land som man med mycket stort nöje och mycket stor tillfredsställelse kan bo i. Jag tycker ändå att det är litet hårt att här bara ta upp moderaternas agerande i studiestödsfrågor. Från folkpartiets sida har man agerat på precis samma sätt. Jag vågar ta kammarens tid i anspråk även för att visa litet av det. År 1974 motionerade man inte om den generella höjningen, men man röstade med vpk för en reservation i samma syfte. I övrigt motionerade folkpartiet likadant som år 1973. År 1975 reserverade sig folkpartisterna tillsammans med vpk återigen för en generell, ganska kraftig höjning av studiemedlen. Det året tillsatte den socialdemokratiska regeringen studiestödsutredningen, så aktiviteten på studiemedelsområdet blev litet avmattad. På våren 1976 — det år då Jan-Erik Wikström blev utbildningsminister — höll Björn Molin som representant för folkpartiet ett långt anförande i studiestödsdebatten. Han gick då till hårt angrepp mot studiemedelssystemets otillräcklighet och mot bidragsdelens procentuella minskning. Han krävde bl.a. att det generella studiemedelsbeloppet och bidragsdelen skulle höjas. Nu har vi haft en folkpartistiskt utbildningsminister i över fyra år och inte sett en skymt av något folkpartiförslag i den riktningen. Intresset för studiestöden tycks ha försvunnit hos folkpartiet, och jag är mycket förvånad över det.

Herr talman! Det var rätt intressant att höra att moderaterna av Ralf Lindström beskylldes för att ha kommit med ett överbud. Jag vet, även om det var före min tidi riksdagen, att vi har motionerat om ökade medel just för de studerande. Men det har naturligtvis varit en sak som vi prioriterat. Givetvis föreslog vi samtidigt motsvarande inbesparingar på andra områden. Jag tycker att det är mycket intressant att Ralf Lindström säger att visst är man på socialdemokratiskt håll på det klara med att vi måste spara. Man hänvisar härvid till de socialdemokratiska motionerna. Jag har faktiskt läst dessa motioner, framför allt givetvis dem som gällt socialförsäkringssektorn. Jag förstår inte hur vi skall kunna klara ekonomin och få tillräckligt stora besparingar utan att vi över huvud taget rör vid socialförsäkringssektorn. Socialdemokraterna säger här faktiskt nej på så gott som alla områden. Det är trots allt här som de stora pengarna finns. Sedan vill jag återkomma till talet om att man snattat av löntagarnas pengar. Jag har faktiskt varit i ganska god kontakt med verkligheten, eftersom jag varit fackligt aktiv ett stort antal år. Jag vet att man för några år sedan till oss medlemmar sade att det här är det arbetsgivarna som betalar. Då var det inte alls tal om att det var löntagarnas pengar. Men, som sagt, i dag passar det att säga det i debatten. Jag konstaterar det, men jag vill erinra om att det inte bara är löntagarnas pengar det handlar om, utan detta är väl ändå en allmän kaka, som vi i ett besvärligt läge får se till att alla grupper kan tillgodogöra sig.
Herr talman! Gullan Lindblad säger att det förekom ett överbud. Det var många överbud på den tiden — det kan jag garantera. Någon samlad finansiering föreslogs inte från moderat håll. Socialdemokraterna säger nej till allting, påstår Gullan Lindblad. Det är ju verkligen förvånande. Det är vi som lagt fram besparingsförslag när det gäller studiestödsområdet. Vi har framfört tre klara förslag, som man inte ens har diskuterat i utskottet. Det enda förslag som regeringen lagt fram gäller omfördelningen av vuxenutbildningsavgifterna. Dessutom har man i smyg — om detta skriver man ingenting i den här delen av propositionen — tagit pengar av studiemedlen genom basbeloppsförändringen.